Herr talman! Christer Nilsson har frågat om jag är beredd att lämna en redogörelse för regeringens praxis i ärenden om tillstånd till förköp när det gäller regeringens befogenhet att grunda avgörandet på sin och inte kommunens bedömning av hur ett godtagbart ändamål skall tillgodoses och i vilken omfattning detta bör ske. Christer Nilsson har vidare frågat vilka målsättningar i fråga om kommunens planeringsansvar som gäller för det pågående arbetet på en ny byggnadslagstiftning. Efter de ändringar som genomfördes år 1974 kan kommun förköpa mark eller tomträtt till mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller dirmed sammanhängande anordning samt sådan fast egendom som behöver rustas upp. Kommunerna har således vidsträckta möjligheter att skaffa mark genom förköp. Den kommunala förköpsrätten har dock inte ansetts böra vara helt obegränsad. Åtskilliga inskränkningar finns. Kommunernas kompetens när det gäller att förköpa viss fastighet kan sålunda prövas genom kommunal besvär. Vissa av praktiska och sociala skäl införda begränsningar beträffande förköpsfastighetens areal och användningssätt granskas av inskrivningsmyndighet. Allmän domstol kan pröva vissa förhållanden i samband med själva köpet. Vid sidan härav har emellertid anordnats en tillståndsprövning hos regeringen i sådana fall då säljare eller köpare sätter sig emot att förköp kommer till stånd. Prövningen avser tre frågor, nämligen om förköpsrätt får utövas på grund av den allmänna begränsningen i förköpsrätten med hänsyn till ändamålet, verkan av kommuns vägran att anta hembud och om förköpshinder föreligger på grund av obillighet. Interpellationen avser den första frågan, nämligen om egendom över huvud taget är förköpsbar med hänsyn till kravet att den på sikt krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning eller att den behöver rustas upp. Jag har låtit göra en översiktlig sammanställning av de beslut som fattats under de år förköpslagen har gällt. Tiden har inte medgett en fullständig undersökning och analys. Av sammanställningen framgår emellertid att 259 ärenden om tillstånd till förköp har avgjorts under åren 1968-1977. Tillstånd har därvid lämnats i 156 fall och vägrats i 52 fall. Härutöver har 51 ansökningar lämnats utan åtgärd av formella skäl. Av de 52 fall där förköp har vägrats har avslaget i 27 fall berott på att utredningen inte har visat att fastigheten är av sådan beskaffenhet att den krävs för tätbebyggelse eller vad därmed hänger samman. Flertalet övriga ansökningar har avslagits därför att förköp har ansetts obilligt med hänsyn till säljarens och köparens inbördes relationer eller förhållanden vid köpet. När det gäller regeringens prövning av frågan, om viss egendom kan förköpas, vill jag anknyta till vad jag yttrade den 15 december 1977 i anslutning till en fråga av Anna Wohlin-Andersson om ett då aktuellt förköpsärende. Jag sade vid det tillfället bl.a. att regeringen inte kan anses bunden av den bedömning som kommunen har gjort, utan att regeringen har att fatta sitt beslut mot bakgrund av den utredning som kommunen alltid skall prestera i ett förköpsärende. Jag erinrade dock om att det enligt förarbetena till förköpslagen inte skall ställas så höga krav på en sådan utredning utan att det i princip räcker att kommunen t.ex. genom en befolkningsprognos eller med hänvisning till ett upprättat bostadsbyggnadsprogram gör sannolikt att kommunen behöver marken för tätbebyggelse. Eftersom förhållandena skiftar i de förköpsärenden som regeringen har att ta ställning till och då varje ärende måste prövas mot bakgrund av den utredning som föreligger, är det naturligtvis inte möjligt att ange när regeringen bör frångå kommunens bedömning då det gäller att avgöra om förutsättningarna för förköp är uppfyllda. Som jag framhöll i anslutning till mitt svar på Anna Wohlin-Anderssons fråga har regeringen dock i flertalet avgjorda förköpsfall funnit att den utredning som kommunen har lagt fram varit tillräcklig för att förköp skall kunna meddelas. Vad slutligen angår interpellantens andra fråga, om målsättningarna för arbetet på en bygglagreform, anser jag det självklart att man eftersträvar att ge kommunerna ett vidgat planeringsansvar. Som jag i annat sammanhang har uttalat grundas arbetet med en ny lag om markanvändning och byggande på regeringsförklaringens innehåll. I denna uttalas att planeringen av mark skall ske i former som säkerställer såväl angelägna samhällsintressen som den enskildes rättstrygghet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Elvy Olsson för svaret. Bakgrunden till interpellationen är att regeringen mot all förmodan vägrat ge Valdemarsviks kommun tillstånd till förköp av fastigheten Fångö 1:12 i Gryts socken i Valdemarsviks kommun, ett ärende som statsrådet nämner i interpellationssvaret. Regeringens beslut i Fångöärendet har kritiserats kraftigt av exempelvis länsstyrelsen i Östergötlands län och landstingets stiftelse för naturvård och friluftsliv i Östergötland. Nämnda instanser har också vädjat till regeringen att ompröva sitt beslut. Många befarar nu att regeringsskiftet 1976 kommer att innebära en ny syn på förköpslagen och att kommunernas intressen i fortsättningen kommer att tillmätas mindre betydelse. Fångö ligger i ett område som enligt kommunplanen skall utvecklas för det rörliga friluftslivet och för andra skärgårdsnäringar. Nämnas bör också att Fångö ligger i ett skärgårdsområde som enligt den fysiska riksplaneringen har riksintresse. När Valdemarsviks kommun beslutade att utöva förköpsrätten var motivet att främja det rörliga friluftslivet för kommunens invånare samt naturvården. Köpet möjliggjordes bl.a. genom att Valdemarsviks kommun erhöll lån och bidrag från statens naturvårdsverk och landstingets stiftelse för naturvård och friluftsliv i Östergötlands län. Den aktuella fastigheten ingår alltså i ett skärgårdsområde som har riksintresse. Genom att utöva förköpsrätten försökte kommunen tillgodose den fysiska riksplaneringens intentioner och motverka spekulation oh överexploatering. Mot den här bakgrunden framstår regeringens vägran att ge kommunen tillstånd till förköp av den aktuella fastigheten som mycket märklig. I sammanhanget bör nämnas att regeringsrätten i ett tidigare skede givit kommunen rätt att utöva förköpsrätten. Det interpellationssvar statsrådet Elvy Olsson lämnat i dag är allmänt hållet, och oklarhet råder fortfarande om huruvida den nya regeringen kommer att tolka förköpslagen på ett nytt sätt. Som framgår av interpellationen krävs det mycket starka skäl för att regeringen skall underkänna kommunens bedömning i ett förköpsärende. Den tolkning regeringen gjort av förköpslagens 1 § i det fall vi nu diskuterar står dåligt i överensstämmelse med förköpslagens anda och bokstav. Man kan också ifrågasätta om regeringsbeslutet överensstämmer med innehållet i expropriationslagen och byggnadslagen. Ett centerpartistiskt statsråd har alltså på tvivelaktiga juridiska grunder underkänt en kommuns bedömning i ett förköpsärende, ett utslag av centralism som visar den klyfta mellan ord och handling som numera är så vanlig i centerpolitiken. När man läser riksdagsprotokoll som behandlar förköpslagen kan man konstatera att dåvarande ordföranden i civilutskottet Elvy Olsson ofta hävdade: ”Förköpsrätten är ett enkelt och odramatiskt sätt att säkerställa kommunernas framtida behov av mark. Det är inte förenat med krångel utan kan gå snabbt.” På den tiden bekämpade också Elvy Olsson med framgång konservativa förslag på markpolitikens område. Nu har regeringen Fälldin fattat ett beslut i ett förköpsärende som gör att kommunerna känner osäkerhet om hur lagen skall tolkas. Detta kan leda till att kommunerna tvekar att engagera sig i förköpsärenden. Följden blir spekulation och en sämre samhällsplanering på olika områden. Regeringens överprövningsbeslut i det fall jag redogjort för är så märkligt att man tvivlar på att regeringen haft ett fullständigt beslutsunderlag. Det bästa som nu kan hända är att regeringen omprövar sitt beslut.

Herr talman! Det är alldeles sant som Christer Nilsson säger att jag vid flera tillfällen sagt att förköpslagen är ett bra verktyg för kommunerna. Jag har precis samma uppfattning i dag. Den sammanställning vi gjort på departementet visar att det inte är någon skillnad i den förra och den nuvarande regeringens hantering av förköpsärendena. Det skulle vara märkligt om det vore någon skillnad, eftersom vi ju har samma lag att leva efter. Jag vill ändå säga till Christer Nilsson att gränserna för kommunerna när det gäller att förvärva mark exempelvis för naturvårdsändamål är vida. Däremot är den kommunala kompetensen begränsad när det gäller förköpsärenden. För att kommunen skall få rätt till förköp skall man göra troligt att kommunen har behov av marken för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. Jag skall som exempel ta ett par tidigare fall där man vägrat att ge kommunerna tillstånd till förköp. I ett fall år 1969 ville en kommun förvärva mark för ett strövoch friluftsområde. Det förelåg emellertid ingen utredning som påvisade behovet, och det gavs då inget tillstånd till förköp. I ett fall år 1974 skulle den aktuella marken överlåtas till en scoutkår. Regeringen kunde inte finna att detta ändamål var så nära knutet till kommunens intressen att förköpslagen kunde tillämpas. Jag skulle kunna räkna upp flera liknande fall då ansökan om tillstånd avslagits. Jag kan också ge några exempel på fall där ansökan har bifallits. I ett ärende år 1970 fick en kommun rätt att förköpa mark för anläggning av en ny badanläggning i anslutning till ett samhälle. I ett sådant fall är det naturligt att det beviljas tillstånd. På samma sätt behandlades ett ärende som gällde fastighet som behövdes för anordning av sammanhängande tätbebyggelse för fritidsändamål. Jag skulle kunna anföra ytterligare exempel men skall avstå från att göra det. Jag kan i stället överlämna ett papper till Christer Nilsson som han kan studera. Jag vill verkligen försäkra att någon ändring av tillämpningen av lagen inte har skett.

Herr talman! Jag har alltså hävdat att regeringens tolkning av lagstiftningen i det aktuella fallet är diskutabel och att det finns risk för att det växer fram en ny praxis på det här området. Den aktuella fastigheten på ön ligger i Östergötlands unika skärgård som har riksintresse. Genom att utöva förköpsrätten tillgodosåg kommunen den fysiska riksplaneringens intentioner och stoppade, som jag sade tidigare, spekulation och överexploatering. Fångöområdet är också betydelsefullt för det rörliga friluftslivet i Valdemarsviks kommun. Det rör sig om mark som är lämplig som fritidsområde. Området används av båtburna kommunmedlemmar, och taxibåtar gör utflykter till området sommartid. Valdemarsviks förvärv av Fångöområdet skulle ha blivit en värdefull komplettering till de betydande markförvärv i skärgården som skett genom beslut av andra instanser och andra kommuner i länet. Alternativet till kommunens köp var att fastigheten skulle försäljas till en privatperson för att användas som ett eget fritidsområde. Jag kan inte finna annat än att regeringens beslut i det här ärendet, dvs. att vägra förköpsrätt, strider mot innehållet i förköpslagen. Vi skall komma ihåg att det enligt lagen krävs mycket starka skäl för att regeringen skulle kunna frångå kommunens bedömning. Det framgår om inte annat klart av interpellationen och de citat som finns upptagna där. Om Elvy Olsson studerar interpellationen en gång till skall hon finna att det här är ett beslut som borde omprövas.
Herr talman! Det räcker inte att kommunen allmänt anger att marken skall användas för fritidsoch rekreationsändamål. Man skall kunna visa att marken behövs som komplement till en befintlig eller planerad fritidsanläggning. Man skall också kunna visa att marken har ett lämpligt läge och att den kommer att kunna betjäna exempelvis en tätort. : Beträffande det som Christer Nilsson sade om att Fångöområdet skulle användas som rekreation för en enskild person vill jag erinra om det mycket fina system vi har här i landet med allemansrätten. Därför att en enskild person förvärvar en fastighet kan han inte hindra att människor utnyttjar marken som strövområde. Jag vill än en gång påpeka att det inte räcker för en kommun att bara helt allmänt trycka på att marken behövs för fritidsoch rekreationsändamål, utan man skall verkligen kunna bevisa det.
Herr talman! Jag vill först i allt väsentligt understryka det som Christer Nilsson har anfört. Att jag tar till orda beror på att jag bor och verkar i ett område som är markerat i den fysiska riksplanen och som befinner sig i samma situation som det här aktuella Fångöområdet. Detta har väckt rätt stor förvåning och diskussion även i det område jag representerar. Kommunerna på andra sidan länsgränsen — i Östergötland och i norra Kalmar län — har gemensamt planerat för en utveckling av den fysiska riksplanens intentioner. Nu säger bostadsministern - och det är på den punkten jag gärna vill ha en bekräftelse — att kommunerna skall ange att det aktuella objektet skall ha ett lämpligt läge. Jag uppfattar det i det här fallet så att bostadsministern menar att kommunen inte angivit att Fångö skulle ha ett lämpligt läge eller ha en sådan betydelse för planeringen att kommunen bör få tillstånd att utöva sin förköpsrätt. Om det förhåller sig på det sättet, då måste jag verkligen markera min förvåning, för så har jag inte upplevt det. Jag har deltagit i den gemensamma planeringen mellan Östergötlands och norra Kalmars läns kommuner.

Herr talman! Mitt intryck av Elvy Olssons svar och det som hon sedermera har sagt är att bostadsministern i varje fall för sin egen del, och därmed även för regeringens del, ger förköpslagen en mycket snäv tolkning. Detta leder naturligtvis till konkreta resultat även i fortsättningen när det gäller sådana här ärenden. De exempel som bostadsministern tog upp, där man tidigare meddelat avslag, gällde om jag förstått henne rätt i ena fallet en scoutkår som skulle få sina markbehov tillgodosedda. Med hänvisning till det hade kommunen begärt att få gå in och förköpa det området. Jag måste säga att det förefaller som om det råder viss brist på relevanta exempel för att rättfärdiga de beslut som bostadsministern nu har ansvaret för. När sedan bostadsministern åberopar allemansrätten vet jag inte hur man skall tolka den exemplifieringen. Menar bostadsministern att man med hänvisning till allemansrätten allmänt sett från kommunens sida skulle kunna säga att det inte finns behov av att förvärva de här områdena: Allemansrätten gäller; var så god och utnyttja området i fråga! Men så ser väl ändå inte bostadsministern med sin bakgrund på den lagstiftning som gäller på det här området? Jag förutsätter att kommunen mycket noggrant har prövat de behov som kan föreligga. Som en viktig omständighet vid denna prövning kan nämnas att innan kommunen gick in med sin förköpsansökan, var ett annat köp aktuellt. En utländsk intressent ville exploatera området på ett sätt som från hans sida sett var gynnsamt. Man lyckades förhindra detta bl.a. genom att kommunen bestämde sig för att gå in här. Jag tycker mot bakgrund av detta att regeringen borde ha tagit hänsyn till förhistorien till det här förvärvet. Elvy Olsson säger vidare att kommunerna inte bara har att meddela att behov föreligger. De orden tyder väl på att bostadsministern menar att kommunerna kanske litet för lättfärdigt handhar dessa frågor? Bostadsministern vill för sin del göra klart att hon inte är beredd att ta för gott vad kommunerna påstår. Men, Elvy Olsson, alla sådana här bedömningar blir väl alltid i hög grad subjektiva. Det finns ju inga exakta mått att tillgå här. Den ena kommunen kan bedöma behovet av fritidsområden på ett sätt, den andra kommunen på ett annat. De rent fysiska möjligheterna att tillgodose sådana behov är också skiftande för olika delar av landet. Det finns alltså inga exakta mått. Jag vill fråga Elvy Olsson om hon menar att regeringen, om den hade bifallit framställningen om förköp, hade frånträtt lagens anda och mening. Med anda och mening avser jag såväl förarbeten som lagens bokstav. Jag drar den slutsatsen att regeringen ansåg att den skulle ha brutit mot lagens bestämmelser om den hade bifallit Valdemarsviks kommuns begäran om förköp.

Jag skall inte fortsätta att diskutera vad som varit men vill gärna fråga bostadsministern, om hon är beredd att ompröva denna fråga, därest kommunen kommer in med en ny framställning om förköp och då möjligen ytterligare motiverar skälen för sin önskan att komma över området för de behov man redan tidigare har redovisat.
Herr talman! Elvy Olsson bortser från att Fångö ligger i ett område som har riksintresse för den fysiska riksplaneringen, och det måste ju påverka om man får utöva förköpslagen i det här sammanhanget. Frågan har varit föremål för beredning hos kommun, länsstyrelse och naturvårdsstiftelse, och där har man inte funnit att allemansrätten är ett alternativ till förköp. Jag tycker inte att statsrådet Olsson i debatten på ett klart sätt har kunnat visa att Fångöbeslutet är förenligt med gällande lagstiftning. Elvy Olsson borde kanske tänka på att även om vi haren ny regering gäller fortfarande den gamla förköpslagen. Jag sade förut att Elvy Olsson tidigare intagit en radikal och framsynt hållning i markfrågor, men det finns nu anledning misstänka att hon tvingats att ta hänsyn till konservativa intressen i regeringen när hon fattat beslut i den här frågan. Till slut vill jag säga att bostadsministern har gjort en så snäv tolkning av förköpslagen att socialdemokraterna nu nog måste driva denna fråga i annan form än interpellationens.

Herr talman! Till alla dem som deltagit i denna debatt vill jag säga att vi inom departementet diskuterade detta ärende mycket ingående. Där fanns inga delade meningar, utan vi såg detta fall som ganska klart.

Därvidlag måste man i en utredning kunna ange att man behöver området och även redogöra för hur man avser att använda köpet. Jag kanske än en gång skall redogöra för ett par fall där det tidigare varit avslag. Det ena gällde en kommun som liksom i Fångöfallet bara påstod att marken behövdes för att utgöra strövoch friluftsområde. Den gången låg området i anslutning till en sjö. Den dåvarande regeringen ansåg frågan för dåligt utredd, varför det blev avslag. I ett annat fall år 1970 blev det avslag därför att utredningen inte gav vid handen att egendomens användningssätt skulle ändras under överskådlig tid. Förvärvet uppfyllde därför inte förköpslagens krav på angivande av ändamål. Herr Henrikson talade om att det fanns en köpare som ville exploatera. Jag tycker inte att man bör dra in detta, eftersom det ändå är kommunen som har planmonopol. Utan kommunens medgivande blir det inte heller någon exploatering. Jag vill än en gång säga att jag naturligtvis gör allt för att vi så noga som möjligt skall följa förköpslagens intentioner. Att så är fallet visar väl just detta att det i ärendehanteringen inte har gjorts några som helst förändringar.
Herr talman! Det som Elvy Olsson nu säger om att kommunen inte nöjaktigt har angivit vad man avser att använda området till kan jag inte vare sig bestrida eller verifiera. Men är det så som Elvy Olsson säger har kommunen självfallet brustit i det hänseendet — det är jag helt överens med bostadsministern om. Jag ställde emellertid en fråga till bostadsministern, och jag hade faktiskt hoppats att hon skulle om inte ge svar på hur hon avser att behandla frågan, så dock ange om hon är beredd att ompröva ärendet i den mån kommunen kommer in med en ny framställning, som i så fall skulle vara bättre underbyggd än möjligen den var som man redan har ingivit. Jag är helt medveten om att det är kommunen som har planmonopol. Å andra sidan skall man väl inte uppfatta frågan om kommunernas planmonopol så, att man via det instrumentet skall förhindra en i och för sig rimlig exploatering, oavsett om det är fråga om skärgårdsområden eller andra områden.

Det är detta jag menar borde ha gällt även i det här fallet. Jag upprepar min fråga till bostadsministern rörande möjligheten att regeringen måhända kan komma till en annan bedömning än den man nu kommit till. Det är uppenbart — och det tror jag också Elvy Olsson inser — att det beslut som regeringen fattat är dåligt förankrat på de flesta håll, och det är inte bra med hänsyn till utvecklingen i det område som det här handlar om.
Herr talman! Bostadsministern säger att man diskuterat det här nämnda förköpsärendet ingående i departementet och att det inte förekommit några delade meningar. Detta förvånar mig ytterligare. Jag ställde en fråga, om Valdemarsviks kommuns förköpsansökan icke innehöll det som förköpslagen kräver, nämligen motiveringar från kommunen för förvärvet, såsom bostadsministern här har angivit. Egentligen tycker jag att kommunen i detta sammanhang icke skulle behöva anföra annan motivering än en hänvisning till den fysiska riksplanen; enligt min mening hade detta i och för sig räckt. Det kan tänkas att kommunen då icke tillräckligt motiverat framställningen. Men eftersom ett genomförande av riksplanen är så angeläget för den framtida utvecklingen av det rörliga friluftslivet i dessa områden måste jag ytterliga understryka min förvåning över att det i departementet — om det nu är så som bostadsministern säger, och jag har ingen anledning att betvivla det — icke förekommit några delade meningar. Då må man kanske gå hem och ytterligare studera vad den fysiska riksplanens intentioner egentligen innebär.
Herr talman! På den direkta frågan får jag bara svara, att det här ärendet är ju avgjort och kan inte omprövas.

Herr talman! Ulla Ekelund har frågat mig när jag avser att presentera ett förslag med anledning av de utredningar som har gjorts beträffande fritidsbåtar. Fritidsbåtsutredningen föreslog år 1974 att samtliga motoroch segelbåtar skulle registreras. Registreringens tekniska utformning har därefter utretts vidare. Utredningen om registrering av fritidsbåtar har under år 1977 framlagt olika alternativ för hur en registrering skulle kunna gå till. Remissutfallet — vilket förelåg under november månad i fjol — är inte entydigt. Frågan om registrering av fritidsbåtar är fortfarande av så komplicerad art att en ytterligare beredning krävs inom departementet. Först när slutligt ställningstagande gjorts i registreringsfrågan kan förslag med anledning av de övriga åtgärder fritidsbåtsutredningen föreslog läggas fram. Det är en strävan att kunna förelägga riksdagen ett samlat förslag under 1978.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Främst tar jag fasta på den sista meningen, där det står att ett samlat förslag avses föreligga under innevarande år. Som jag framhållit i min fråga har antalet fritidsbåtar, inte minst stora båtar, ökat med ca 40 000 per år under de senaste åren. Detta gör självfallet att påfrestningarna på miljön växer. Framför allt får vissa kommuner stora kostnader för småbåtshamnar, uppställningsplatser och servicehus, kostnader som kommunerna endast till mycket liten del kan kompensera sig för genom platsavgift i hamnarna. Samtidigt ger fritidsbåtarna naturligt nog en mycket fin sysselsättning, men det gör också ett fritidshus. Vilket man väljer, om man kan välja, beror väl främst på intresse. Väljer man ett fritidshus, får man förutom anslutningsavgift för el och vatten betala sophämtning och fastighetsskatt. När det gäller båten klarar man sig kanske undan med en ganska ringa hamnavgift. För låneräntor har man avdragsrätt vare sig det gäller fritidshus eller båtar. Jag tycker att förmåner och avgifter divergerar för mycket mellan markfasta och ”flytande fritidshus”, inte minst med hänsyn till kommu nernas utgifter. Det är min förhoppning att man i departementets kommande förslag också tar hänsyn till de här synpunkterna.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag anser att vad som stadgas i bestämmelserna om jordbrukets rationalisering skall få hindra en från allmän synpunkt värdefull donation till allmännyttigt ändamål, även om det ej kan påvisas att intressemotsättning föreligger mellan å ena sidan en donations förändring i ägandeförhållandet och å andra sidan rationaliseringssträvandet.
Tid efter annan är det aktuellt att enskilda personer önskar donera jordbruksfastighet till allmännyttigt ändamål för främjande av forskning och försöksverksamhet.
Enligt jordförvärvslagen får fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet inte förvärvas exempelvis genom gåva utan tillstånd av lantbruksnämnd. Undantagna från skyldighet att söka tillstånd är dock bl.a. stat och kommun. I lagen anges olika fall då förvärvstillstånd får vägras. Bl. a. får så ske när egendomen i fråga bör tas i anspråk för att underlätta jordbrukets rationalisering. Detta gäller även vid donationer för allmännyttiga ändamål. Behöver egendomen inte tas i anspråk för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering skall tillstånd lämnas om lagens bestämmelser i övrigt är uppfyllda. Om donation står i samklang med rationaliseringsintresset föreligger självfallet inget hinder från rationaliseringssynpunkt för att lämna förvärvstillstånd.
Är statsrådet villig belysa bakgrunden till det uppmärksammade besök som Sveriges ambassadör i Bangkok gjort i Cambodja samt kommentera de uttalanden som ambassadören gjort i sammanhanget?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
De senaste årens miljödebatter har på ett helt annat sätt än tidigare för jordbrukets del ökat kravet på studium av de långsiktiga effekterna av användningen av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det är exempelvis mycket betydelsefullt att belysa de långsiktiga verkningarna av vanlig jordbruksdrift i jämförelse med den som bedrivs efter s.k. naturenliga metoder, dvs. utan tillförsel av handelsgödsel och kemiska preparat. Det är självfallet att en sådan utvidgad verksamhet kräver tillgång till lämplig mark. Man är också enig om att genom rationaliseringsåtgärder av skilda slag skapa lämpliga brukningsenheter som leder till en billig, effektiv jordbruksproduktion. Regler för hur en sådan rationalisering skall genom Som så många gånger förr står ofta två olika uppfattningar mot varandra, fast båda syftar till samma mål, nämligen ett effektivare jordbruk. Enligt min uppfattning måste man se till det övergripande resultatet och prioritera ett värdefullt forskningsprojekt framför en betydligt mindre vinst som uppstår vid begränsade rationaliseringsåtgärder. Dessutom vittnar en donation nästan alltid om en generös och positiv inställning från den givande partens sida, och det borde vara självklart att man i största möjliga utsträckning försöker tillmötesgå en sådan donations syfte. Jordbruksministerns svar var ju ganska allmänt hållet, och jag hade väl inte väntat mig något annat. Den sista meningen, ”Om en donation står i samklang med rationaliseringsintresset föreligger självfallet inget hinder från rationaliseringssynpunkt för att lämna förvärvstillstånd”, ger mig dock hopp om att jordbruksministern kan tänkas dela den uppfattning som tagit sig uttryck i mitt inlägg i den här debatten.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att förhindra att företag och koncerner stryper livsmedelsproduktionen i Sverige. I frågan tas upp problematiken med de multinationella företagen. I andra sammanhang har i riksdagen från regeringen framhållits behovet av kontroll över dessa företag och att en stark, löpande bevakning upprätthålls. Detta gäller naturligtvis också företagen på livsmedelsområdet. Rolf Hagel nämner särskilt den svenska odlingen av broccoli. Jag vill nämna att på broccoli finns ett tullskydd som uppgår till 40 kr. per 100 kg. Frågan om gränsskydd och andra åtgärder för den svenska trädgårdsodlingen övervägs f.n. av trädgårdsnäringsutredningen. Utredningen skall komma med förslag före sommaren 1978.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

I det här fallet är det Nestlékoncernen som har köpt upp Findus. Man har tidigare flyttat odlingen av brysselkål från vårt land. Man har flyttat odlingen av bär. Nu flyttar man också odlingen av broccoli. Jordbruksministern anför att det kommer att tillsättas en utredning, och det skall man väl i och för sig hälsa med tillfredsställelse, för det tyder på att regeringen har uppmärksammat problemen. Men faktum kvarstår att allt större del av vad t.o.m. en lekman betraktar som den bördiga delen av Sveriges jord i princip läggs för fäfot. Odlingsarealer har byggts upp i Skåne, och de kommer nu att stå obrukade därför att det för Nestlékoncernen anses vara billigare att inköpa produkterna i Californien, produkter som framställs billigare därför att koncernen — det är odiskutabelt — hänsynslöst utnyttjar bl.a. mexikansk arbetskraft för rena svältlöner. Flera kommuner har i detta sammanhang uppmanat till inköpsblockad av kaliforniska produkter. Jag tycker, uppriktigt sagt, att det är litet orkeslöst av regeringen att inte vidta skyndsamma och effektiva åtgärder för att förhindra att allt större delar av landets jordbruksproduktion förläggs utanför våra gränser. Det betyder inteattjag inte väntar på den nämnda utredningen och hoppas att den skall ge resultat som innebär att vi även i framtiden kan odla åtminstone en del av vår föda i vårt eget land.
Herr talman! Broccoli tillhör, Rolf Hagel, de frilandsprodukter som odlas i mycket liten omfattning i vårt land. Den totala frilandsarealen i Sverige uppgår till över 11 000 hektar. Broccoli odlas endast på 94 hektar av denna yta. Jag tycker därför att Rolf Hagel drar väl långtgående slutsatser i sitt anförande. I sak håller jag emellertid med Rolf Hagel om att detta är en viktig fråga för trädgårdsnäringen som helhet. Det är därför som trädgårdsnäringsutredningen arbetar — jag vill påstå arbetar för högtryck. Avsikten är att utredningen skall vara klar före sommaren, och förhoppningsvis blir det möjligt att förelägga riksdagen en proposition till hösten. Då kommer det att finnas anledning att återkomma till den här diskussionen, om Rolf Hagel vid det tillfället inte skulle vara nöjd.
Herr talman! Jag är helt medveten om att broccoli inte tillhör de stora produkterna som vi framställer i vårt land. Men jag sade också i mitt inlägg att det handlar inte bara om broccoli, utan broccoli är bara en del i den kedja av produkter som har flyttats utanför landets gränser. Jag nämnde denna grönsak i det här sammanhanget eftersom Findus åtgärder har väckt uppmärksamhet.
Enligt statsverkspropositionen kommer statsbidrag inte att utgå till miljövårdande åtgärder inom jordbruk och trädgårdsföretag efter den 1 juli 1978. Enligt uppgift föreligger f. n. hos lantbruksnämnderna ett stort antal icke avgjorda ansökningar, och nya inkommer dagligen.
Det finns också en annan sida som egentligen är lika viktig, nämligen frågan om kontrollen av de livsmedelsprodukter som vi skall tillgodogöra oss. Specialister på området har uttalat att kontrollen kommer att bli betydligt svårare och att det finns risk för att vi kommer att få hit födoämnen som har drivits hårt med hjälp av konstämnen som vi inte är intresserade av och som inte förekommer i vårt eget land.
Kommer ansökningar om statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruk och trädgårdsföretag, som inkommit till lantbruksnämnderna före den 1 juli 1978 men inte avgjorts, ändå att behandlas enligt nu gällande regler och bidrag således kunna utgå?

Herr talman! Stig Josefson har frågat mig, om ansökningar om statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruksoch trädgårdsföretag, som inkommit till lantbruksnämnderna före den 1 juli 1978 men inte avgjorts, kommer att behandlas enligt nu gällande regler och om bidrag således kommer att kunna utgå. Jordbruksoch trädgårdsföretag kan erhålla statsbidrag med 25 86 av godkänd kostnad för vattenoch luftvårdande samt bullerreducerande åtgärder. Villkor för stöd är bl.a. att hälsovårdsnämnd, länsstyrelse eller annan behörig myndighet funnit åtgärden nödvändig från miljövårdssynpunkt. Riksdagen beslöt vid 1976 78. Handläggningstiden för ansökningar om stöd varierar från en till flera månader beroende på lantbruksnämndernas arbetsbelastning och på hur omfattande utredningar som krävs. Redan nu kan förutses att många ansökningar inte kommer att hinna prövas före halvårsskiftet. Alla ansökningar som kommit in till lantbruksnämnderna före utgången av juni 1978 kommer att prövas enligt nu gällande regler även i de fall då beslut inte hinner fattas före denna tidpunkt.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är värdefullt att här ha fått en bekräftelse på att ansökningar som kommit in före den 1 juli kommer att behandlas enligt nu gällande bestämmelser. Anledningen till min fråga var den oro som uppstod när det i budgetpropositionen meddelades att bidrag inte skulle utgå under kommande budgetår. Oro och ovisshet uppstod både bland berörda företagare och i lantbruksnämnderna. Frågan som ställdes var hur sådana ansökningar skulle behandlas som inkommit i tid men inte avgjorts. Vid samtal med lantbruksnämnderna har jag erfarit att det i vissa lantbruksnämnder redan vid årsskiftet fanns så många inkomna men ej behandlade ansökningar att de nära nog motsvarade hela det återstående beräknade bidragsbeloppet. Under januari har sedan nästan dagligen inkommit nya ansökningar. I den situationen är det angeläget att få veta hur man kommer att förfara med de ansökningar som inkommit före den 1 juli men inte avgjorts. Jag tackar jordbruksministern för svaret och för det besked han har gett mig i sakfrågan.

Herr talman! Jag får härmed meddela att interpellation nr 105 av Alf Lövenborg om åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen i Norrbotten kommer att besvaras fredagen den 10 februari. Svaret har inte kunnat avlämnas tidigare på grund av utlandsresa. Jag får också meddela att interpellation nr 112 av Rune Ångström om åtgärder för att främja sysselsättningen i Vindelådalen kommer att besvaras måndagen den 13 februari. Svaret har inte kunnat avlämnas i tid på grund av att interpellanten inte kunnat ta emot svaret vid en tidigare tidpunkt.
Herr talman! Stig Alftin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga sysselsättningen och förbättra sysselsättningsläget inom Bollnäsregionen. Bollnäsregionen, som omfattar Bollnäs och Ovanåkers kommuner, kännetecknas av att en stor andel av sysselsättningen finns i jordoch skogsbruk. Andelen yrkesverksamma av den vuxna befolkningen är lägre än i stödområdet i övrigt. Utvecklingen av yrkesverksamheten för kvinnor har dock relativt sett varit mer positiv i Bollnäsregionen än i det övriga stödområdet. För regionen som helhet översteg arbetslösheten endast obetydligt den för riket genomsnittliga. Sedan hösten 1976 har det fattats beslut om statligt regionalpolitiskt stöd till företag i regionen på sammanlagt ca 18 milj.kr. 71 arbetstillfällen beräknas tillkomma med hjälp av detta stöd. Bollnäsregionens problem bör kunna lösas med ordinära regionaloch arbetsmarknadspolitiska medel. Regionalpolitiskt stöd kommer även i fortsättningen att kunna ges åt allvarligt menade projekt som kan skapa sysselsättning i regionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Redan i december, när jag aktualiserade denna fråga, var Gävleborgs län ett problemlän. 9 320 personer var i direkt behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och därtill hade 6 000 anställda jobben tryggade t. v. genom 25 kronan. 85 varsel berörde 2 000 anställda. I Bollnäs arbetsmarknadsdistrikt, som även omfattar Edsbyn och Söderhamn, hade vi 2501 arbetssökande. Av dessa var 1083 kvarstående arbetslösa vid månadens slut — en ökning med 101 från föregående månad. I Bollnäs var ökningen 129. Antalet arbetssökande ungdomar från 24 år var 870 i distriktet, och antalet kvarstående arbetslösa ungdomar för omedelbar placering vid månadens slut var 378. Byggarbetslösheten ökade med 50 96 på en månad i Bollnäs. I min fråga har jag även velat fästa industriministerns uppmärksamhet på problem som inte enbart hänger samman med lågkonjunkturen. Jag tänker då på smygnedläggningarna som under lång tid pågått vid SJ, där man fortfarande centraliserar och avvecklar, vilket hittills inneburit att ca 1000 arbetstillfällen försvunnit enbart i Bollnäs, en inlandskommun som därtill är dåligt industriellt utvecklad och i stort behov av flera arbetstillfällen. I samband med Länsplanering 74 gjordes beräkningar som visade att Bollnäs kommun behövde ca 1 500 arbetstillfällen ytterligare för att komma i nivå med medeltalet av bättre lottade kommuner. Hur anser industriministern att vi skall klara detta? Under den senaste tiden har Bollnäs drabbats av flera nedläggningar, bl.a. av bryggeriet med 15-20 anställda och av Larsson & Söners fabrik, som upphört efter en brand — där gällde det 25 anställda. I min fråga har jag tagit upp Bollnäs Trävaru AB och dess sågverk i Holmo, som varslat 30 anställda. Tidigare har andra småsågar drabbats i regionen. Anser inte industriministern att det är en olycklig utveckling med alla dessa nedläggningar av småsågar, som slås ut på löpande band i glesbygderna? Orsakerna känner industriministern väl till från sitt eget län. Det är bl.a. den hårdnande konkurrensen med storbolagen och med skogsägarnas organisationer, som genom tillgång till egna skogar och stora ekonomiska resurser kan betala överbudspriser på de marginalkvantiteter av virke och den skogsråvara som dessa små köpsågverk är helt beroende av men inte kan klara ekonomiskt. Därför slås de ut. Vi socialdemokrater i jordbruksutskottet motionerade under förra året för att få till stånd en viss länsplanering när det gäller leveranser av skogsråvara, som skulle tillgodose småsågarnas behov och därmed slå vakt om sysselsättningen i glesbygden. Jag vill fråga industriministern: Varför motsatte ni er detta? Borde det inte ha legat i linje med centerns krav på decentralisering?
Herr talman! Jag kan vitsorda att det finns problem i Bollnäsregionen, som i andra regioner här i landet. Men jag vill samtidigt hävda att det också finns positiva inslag i utvecklingen i Bollnäsregionen. Det finns företag med betydande utvecklingsmöjligheter. Den omständigheten att här sker nedläggningar av företag är beklaglig, men det väsentliga är ju att se till vilka möjligheter som finns att skapa nya sysselsättningstillfällen i stället. I varje fall inför ett normalt konjunkturläge bör Bollnäsregionen ha goda möjligheter. Jag tror att den regionala utvecklingsfond som startar också i detta län att trygga fortsatt verksamhet inom tekoindustrin från den 1 juli i år kommer att vara av stor betydelse när det gäller att utveckla mindre företag och få till stånd ett nyföretagande. Beträffande de mindre sågverkens råvarusituation ligger det i och för sig mycket i vad Stig Alftin sade om läget under 1975 och 1976. Men vi har ju noterat att det inte längre är samma prekära situation när det gäller råvaran, som är avgörande för småsågarnas utveckling. Det är snarare de företagsekonomiska skälen som i dag utgör de allvarligaste problemen för de mindre sågverken, medan råvarusituationen har stabiliserats. Därför finns det väl också anledning att här notera att i ett normalt konjunkturläge skall det finnas goda utvecklingsmöjligheter för småsågarna.

Herr talman! När det gäller SJ i Bollnäs har vi trots allt en verkstadsdel kvar. Men eftersom det under lång tid varit anställningsstopp, kopplat till s.k. naturlig avgång, vet vi från utredningar att verkstaden kommer att självdö, om inte anställningsstoppet hävs och nya aktiviteter tillkommer. Konstruktiva förslag om detta har lagts fram vid en rad uppvaktningar och i motioner till detta riksmöte. Men nu är det så att SJ åter har aktualiserat indragningar. Nu skall all styckegodshantering bort från järnvägen i Hälsingland för att föras över till transporter med bilar på våra vägar. I Bollnäs drabbar detta ett 15-tal anställda vid SJ. Indirekt kan indragningen av styckegodshanteringen även komma att hota järnvägspostfunktionen för Hälsingland och Härjedalen, vilken ligger i Bollnäs. Då det enligt postverket skulle bli för dyrt att framdra godståg enbart för postsidan, om styckegodshanteringen försvinner, har Statsanställdas förbund och postens fackliga organisationer uppvaktat bl.a. mig och framfört stor oro för att även ett 80-tal jobb vid posten i Bollnäs kan komma att försvinna genom centralisering till Gävle och Stockholm på ostkustbanan. Det vore kanske inte så dumt om industriministern, som ändå tillhör ett parti som ofta framför tankegångar om decentralisering, toge ett samtal med sin regeringskollega i kommunikationsdepartementet. Det är min förhoppning att regeringen verkligen ingående skall diskutera dessa frågor som jag tagit upp och som berör framtiden och utvecklingen för många i Hälsingland.

Herr talman! Tage Sundkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta utöver tidigare gjorda åtaganden inom tekobranschen för att trygga fortsatt verksamhet i välutvecklade och moderna företag. Ett omfattande åtgärdsprogram till stöd för tekoindustrin genomförs f. n. Enligt riksdagens beslut kan sålunda bl.a. särskilda strukturgarantier och andra industripolitiska stöd utgå. Därutöver har ett tillfälligt sysselsättningsstöd för äldre arbetskraft införts, och åtgärder för att bevara viss kapacitet som behövs för försörjningsberedskapen har satts in. För att motverka den nuvarande snabba produktionsnedgången inom trikåoch konfektionsindustrin strävar regeringen efter att få till stånd en mer effektiv importbegränsning gentemot lågprisländerna. Detta är särskilt önskvärt från försörjningsberedskapssynpunkt. En lägre ökningstakt för importen bör ge tekoföretagen en chans att vidta de åtgärder som behövs för att överleva på sikt. Som jag tidigare har haft tillfälle att redovisa för riksdagen är de industripolitiska åtgärderna inriktade på att främja en omställning inom de utvecklingsbara delarna av tekoindustrin. Huvudsyftet med de särskilda strukturgarantierna är att förhindra att på sikt konkurrenskraftiga företag inom tekoindustrin slås ut under den nuvarande krisen. Garantierna bör möjliggöra för företagen att anpassa produktion och produktionsapparat till ändrade marknadsförhållanden på ett mera långsiktigt och kontrollerat sätt. Genom sin konstruktion skall de särskilda strukturgarantierna därvid stimulera till strukturella förändringar som kan höja effektiviteten. Intresset för denna stödform har visat sig mycket stort inom branschen. Förslag om förlängning och förstärkning av stödet under nästa budgetår har lagts fram för riksdagen i årets budgetproposition. Jag bedömer att de nuvarande och de föreslagna åtgärderna för tekoindustrierna är en tillräcklig stimulans från samhällets sida för de mer livskraftiga företagen. Detta är dock en bedömning som hela tiden måste kunna omprövas. Regeringen följer därför utvecklingen inom branschen mycket noga, Jag är självfallet beredd att överväga ytterligare industripolitiska åtgärder, om så skulle visa sig nödvändigt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. När jag ställde frågan tog jag i motiveringen upp bekymren vid Strands konfektionsindustri i Katrineholm, och jag får med utgångspunkt i just det företagets svårigheter säga att svaret inte är tillfredsställande. Om de åtgärder som industriministern hänvisar till hade vidtagits för ett par tre år sedan skulle de ha varit tillfredsställande. Nu är man tyvärr för sent ute för att rädda sysselsättningen vid de goda företagen. Strands konfektionsfabrik, som har varslat om nedläggning under våren, kan inte på något sätt vara tacksam för lån till investeringar. Det är ett fullt modernt företag i fullt moderna lokaler med fullt modern maskinanläggning. De svårigheter som företaget drabbats av består i att man fått kämpa mot en hård och i vissa lägen också osund konkurrens.

Det här är någonting som man borde ha åtgärdat mycket tidigare.

Det är de här företeelserna som de goda företagen har haft att slåss emot, och det är det som har gjort det omöjligt för dem att överleva. Och detta gör att vi nu riskerar att få de dåliga företagen kvar under det att de goda läggs ned. Det är det dåliga resultatet som jag tycker att vi borde ha kunnat undvika —-om man hade vidtagit åtgärder tidigare. I slutet av sitt svar säger industriministern att han bedömer de nuvarande åtgärderna som tillräckliga. Det framgår väl klart av min framställning att jag inte gör det. Därför gläder jag mig åt att industriministern slutligen konstaterar att man kan ompröva besluten om åtgärder. Det är min förhoppning att industriministern också är beredd att göra det.
Herr talman! När jag säger att jag bedömer åtgärderna som tillräckliga avser jag alltså de industripolitiska åtgärderna. Jag är medveten om att vi, om vi skall gå vidare inom tekobranschen, som nu befinner sig i ett mycket besvärligt läge, måste vidta åtgärder som går utöver de industripolitiska, dvs. åtgärder som på ett eller annat sätt slår vakt om den svenska produktionen. Jag kan utan vidare vitsorda, Tage Sundkvist, att utvecklingen under 1977 visade att nedgången i svensk produktion nu har gått så snabbt att det finns anledning att överväga åtgärder för att bromsa den, så att man inte hamnar i en sådan situation att vi får en otillfredsställande nivå från beredskapssynpunkt. Men därmed är man inne på de rent beredskapspolitiska åtgärderna och på handelspolitiska åtgärder. Alla här i kammaren torde vara medvetna om att det är ytterligt känsliga frågor i dag. Industripolitiskt är alltså de instrument som riksdagen beslutat om fullt tillfredsställande såvitt vi kan bedöma i dag. Det visar också utnyttjandet. Tage Sundkvist säger att svensk tekoindustri också har medverkat till att öka importen. Det är riktigt, och det är ett beklagligt faktum, men jag tror att man framför allt måste konstatera att handeln har ett stort ansvar — och dessutom naturligtvis konsumenterna. Vill man behålla en svensk tekoindustri får man också värdesätta de produkter den industrin tillverkar. Jag vill till sist beträffande situationen hos Strands säga: Strands har dock haft tillfälle att genom arbetsmarknadsverkets försorg räkna på en viss statlig produktion — tolv artiklar. Men vi har inte där mött det gensvar som vi trodde skulle finnas med tanke på företagets aktuella situation.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att redan de i det första svaret från industriministern nämnda åtgärderna kanske kan anses tillräckliga på lång sikt. De skulle i varje fall ha varit tillräckliga eller åtminstone välgörande om de kommit tillräckligt tidigt. Att de inte gjorde det är i och för sig ingenting som jag skall lasta den nuvarande industriministern för. De här åtgärderna skulle egentligen ha vidtagits långt innan Nils G. Åsling blev industriminister. Jag säger att åtgärderna inte är tillräckliga när det gäller Strands, därför att de inte på något sätt gör det mera tilltalande för Strands att fortsätta sin verksamhet. Om det är på det sättet att företaget har sagt nej till vissa beställningar, så är jag inte mannen att tala om varför. Jag vet dock att det i viss utsträckning berott på att det gällt en produktion som inte alls varit lämplig för Strands.
Herr talman! Det är möjligt att det är så som Tage Sundkvist säger. Vi skall inte här diskutera ett enskilt företags dispositioner. Men jag har med tanke på den något infekterade debatten kring Strands velat peka på att det inte bara förekommit talrika sammankomster mellan företagsledningen, facket och kommunen å ena sidan och industridepartementet och industriverket å den andra, utan det har också offererats direkta åtgärder för att klara företagets akuta svårigheter. Koncernen har offererats och mottagit både konsultbidrag och avskrivningslån. Sommaren 1977 beviljades ett IG-lån till koncernen, som företaget dock inte utnyttjat. Företaget har också en ansökan om ett strukturgarantilån liggande hos industriverket. Den kommer att bli föremål för behandling inom en eller annan vecka. Den myt som har odlats lokalt — Tage Sundkvist har inte medverkat till den, men jag har noterat den via pressen — att industridepartementet inte skulle ha varit engagerat i fallet Strands är helt felaktig. När det gäller de generella problemen vill jag dessutom tala om att tekobranschrådet har ett sammanträde den 27 februari, där man kommer att ta upp hela problematiken med importen och den svenska industrins överlevnadsförmåga till närmare överläggning med branschens företrädare, med fackföreningsrörelsen och med övriga intressenter.

Herr talman! Såvitt man kan bedöma är det sista gången som Per Ahlmark , deltar i en allmänpolitisk debatt som ledare för folkpartiet. Per Ahlmark har ju det senaste dygnet varit föremål för omfattande hyllningar, men jag tycker att det även från denna talarstol är på sin plats med några ord av uppskattning, tack och lyckönskan. Per Ahlmark har anfört personliga skäl för sitt beslut, och för det får vi känna respekt och förståelse. Jag har i varje allmänpolitisk debatt under de senaste åren uttalat vår respekt för att Per Ahlmark har fullföljt den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och för de insatser som han och hans departement där gjort. Det är därför mycket lätt för mig att upprepa detta i dag, och jag utgår ifrån att det inte är detta ihållande beröm från en motståndare som har kommit Per Ahlmark att ompröva sin politiska ställning. Jag hari ett uttalande sagt att jag tycker att Per Ahlmark har spelat en viktig roll i idédebatten i vårt samhälle. Jag skall, herr talman, gärna bekänna att jag gillar personer som i detta kanske litet försiktiga och slätstrukna samhälle förmår visa lidelse och engagemang för sin sak, även om jag inte i allt delar deras åsikter. Per Ahlmark och jag har ju under nu väldigt många år haft rätt våldsamma bataljer på den fria debattens olika arenor, och åtminstone tidigare kunde det väl förekomma ett och annat ungdomligt överord från båda håll, fast det är numera glömt och förlåtet. Vad man minns är rejäla och hederliga tag som på intet sätt störde de rent mänskliga kontakterna. De mötena minns jag med glädje och viss saknad. G Nu har ju Per Ahlmark det mesta ogjort, och jag får väl här önska Per Ahlmark, om inte lycka till, så i varje fall all framgång i det han kan tänkas företa sig. Jag misstänker på goda grunder att vi kommer att få höra av honom i väldigt många olika sammanhang. Herr talman! Låt mig härefter övergå till de mera vardagliga frågorna. Socialdemokratin har i den borgerliga otrygghetens tid tre mycket viktiga uppgifter. Det är vår uppgift att föra fram den mycket berättigade och växande kritiken mot den borgerliga regeringspolitiken, som folk upplever den. Det är vår uppgift att i dagsläget anvisa en offensiv politik som kan föra landet ur dyrtid och arbetslöshetshot, ur de minskande investeringarna och den sjunkande levnadsstandarden, ur de snabbt ökande underskotten och utlandsupplåningen. Det är vår uppgift att långsiktigt forma en politik som kan komma till rätta med djupgående brister i samhället — utslagningen av människor ur arbetslivet och samhällsgemenskapen, hoten mot miljön — trygga byggandet för framtiden och fördjupa människornas inflytande över sina arbetsplatser och sin framtid. Dessa uppgifter är våra uppgifter. Inte därför att vi vill eller kan utestänga andra partier. Men vi socialdemokrater har alltid sökt skapa en bred folklig samling kring politikens huvuduppgifter. Nu möter vi en hårdnackad borgerlig blockpolitik. Det är inte bara så att man söker regera mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. De normala kontaktvägarna i politiken har nästan helt slammat igen. Den borgerliga regeringens politiska isolering förenas, som vi upplever det, med en isolering från människornas vardagsupplevelser, som egentligen är djupt allvarlig. Jag skall i detta anförande ta upp dessa socialdemokratins och arbetarrörelsens uppgifter. Det måste med nödvändighet bli summariskt. 1977 blev det sämsta året ekonomiskt sett sedan vi sist hade borgerlig regering. Inflationen härjade och gick upp till mer än 16 96 på dagligvaror. Reallönerna drevs tillbaka. Levnadsstandarden minskade för de allra flesta. Den samlade produktionen av varor och tjänster gick tillbaka. Störst var tillbakagången på för framtiden särskilt viktiga områden, industriinvesteringarna och bostadsbyggandet. Samtidigt ökade underskotten i vår ekonomi mycket kraftigt. I maj angav regeringen underskottet för detta budgetår till 13 000 milj.kr. Förra månaden hade det stigit till 33 000 milj.kr. Denna beskrivning av 1977 är tagen ur den redovisning som den borgerliga regeringen ger i sin finansplan. 1977 blev inte bara ett förlorat år, det blev ett tillbakagångens år. Det är inte bara fråga om torra siffror i regeringens finansplan. Det är framför allt en hård och kall verklighet i människornas vardag. Detta förefaller den borgerliga regeringen vara okänslig för. Hurtror ni det känns för en ensamstående mamma eller pappa som lever på knappast möjliga ekonomiska utrymme, som dessutom sliter i ett hårt och mödosamt arbete och som ofta upplever en känsla av otillräcklighet när det gäller att skapa trygghet och stimulans åt sina barn? För dem har den borgerliga otryggheten betytt de ständiga prishöjningarna som gnagt hårt på hushållskassan. Hotet om arbetslöshet har ökat. De växande klyftorna till grupper som har det hyggligt väcker bitterhet. För dem som trodde på centerpartiets löften om stöd åt låginkomsttagarna och vårdnadsbidrag, eller för dem som trodde på moderaternas löften om 5 96 prisökningar, blir känslan av att vara orättfärdigt behandlad så mycket starkare. Hur tror ni att byggnadsarbetarna skall förstå att just deras kamrater i Forsmark skall offras för att centerns redan sargade ansikte skall åsättas ett litet plåster? Hur förklarar ni för dem att de skall gå arbetslösa när landet behöver deras arbetsinsatser och deras yrkeskunskap för att bygga de industrier vi behöver och de bostäder vi behöver? Det är ungdomarna som är hårdast utsatta för arbétslöshetens gissel. De drivs lätt in i känslan av att sakna värde, därför att samhället och arbetslivet inte behöver dem. De upplevelserna kan sätta djupa spår i en självkänsla som kanske redan är spröd. Och då är risken stor att komma på sned. Vad vet ni om oron i alla de familjer där man undrar hur det skall bli för barnen när de lämnar skolan? Man har en känsla av att regeringen har en väldig distans till den oro — oron för jobben, för levnadsvillkoren, för barnens framtid - som människor faktiskt känner i den borgerliga otrygghetens tid. Nu kan det visserligen sägas att den borgerliga regeringspolitiken främst har drabbat de grupper som har sin politiska förankring i socialdemokratin — de stora grupperna av arbetare och tjänstemän, pensionärer och barnfamiljer. Men det vore fel av mig att säga att 1977 års tillbakagång endast drabbat vissa grupper. I ett utvecklat industrisamhälle kan ingen grupp vara betjänt av att landets produktionsresurser inte tas till vara, att investeringarna, bygget för framtiden, går tillbaka, att klyftorna ökar och skapar risker för social Oro. Enligt den analys som herrar Bohman och Mundebo presenterar i finansplanen har de borgerliga ingen del av ansvaret för den uppkomna situationen. Där finns inte en millimeter av självkritik eller självrannsakan. Man skyller ifrån sig. Man skyllde ifrån sig på den socialdemokratiska regeringen. Det är man numera, glädjande nog, försiktig med sedan vi i all stillsamhet påpekat att de borgerliga partierna, framför allt moderaterna, i oppositionsställning ständigt kom med överbud i den ekonomiska politiken som uppgick till många miljarder kronor. Man skyller på att lönerna är för höga. Men enligt tillgänglig statistik ligger Sverige nu på sjunde plats i Europa när det gäller arbetskraftskostnader. Hur långt är det egentligen meningen att vi skall rutscha i utförsbacken innan ni blir nöjda? Man skyller på den internationella konjunkturen. Det är riktigt att vi måste påverkas och har påverkats mycket negativt av den internationella krisen. Denna utdragna internationella kris kan självfallet inte den borgerliga regeringen lastas för. Denna kris ställer under alla förhållanden, under varje regering, ett litet land inför mycket svårbemästrade problem. Det dåliga resultatet för 1977 beror emellertid framför allt på en dramatisk nedgång i den inhemska efterfrågan. Den avgörande förklaringen till den sänkta levnadsstandarden under 1977 är den borgerliga regeringens inflationspolitik. I sina något desperata försök att bortförklara den snabba inflationen och sin monumentala felbedömning i fråga om prisstegringarna för 1977 brukar Gösta Bohman framhålla att prisstegringarna framför allt beror på regeringens egna åtgärder — ett inte särskilt gångbart argument i en snabbköpskassa, förefaller det mig. Det är således ett resultat av regeringens egna åtgärder att prisstegringarna ätit upp lönerna så att människorna nu får mindre kvar att köpa för än vad de hade under 1976. Denna nedgång i konsumtionen är en viktig förklaring till att det gått dåligt i Sverige under 1977. Detsamma gäller investeringarna. På bred front har investeringarna vikit — bostadsinvesteringarna har sjunkit med 10 96 och industriinvesteringarna med 15 46. Även här bär regeringen ett betydande ansvar. I ett läge då vi har lediga resurser i vår ekonomi och då efterfrågan på bostäder på nytt börjat öka, är det socialt oansvarigt att hantera bostadsfrågan på det inkompetenta sätt som den borgerliga regeringen har gjort. Det kan vi med fog säga, eftersom vi tidigt i fjol lade fram ett omfattande program för hur man skall komma till rätta med förhållandena. Samma hårda kritik måste riktas mot den fullständiga förvirring som råder på energipolitikens område. Man måste ge ett dåligt betyg åt en regering som på detta sätt låter industriinvesteringarna rasa utför. Det är ett mycket påtagligt hot mot vår framtid. Regeringens viktigaste uppgift i dag borde vara att sätta in alla krafter på att vända utvecklingen. Det sker inte. I stället föröder man sina krafter på inre strider om energipolitiken och oförmåga att komma till beslut i en rad andra frågor. I stället för aktiva krafttag präglas regeringens ekonomiska politik av en avvaktande passivitet. Ansvaret skjuts på löntagarna. Förväntningen är att omvärlden skall klara problemen åt oss. Nedförsbacken fortsätter. Regeringen planerar för att det svenska folkhushållet skall göra ytterligare förluster under 1978. Det blir alltmer tydligt att landet saknar en politisk ledning. Vi socialdemokrater upplever denna tid av misshushållning med vårt lands resurser som en väldig utmaning. Därför anvisar vi en annan färdriktning för politiken. Vi har lagt fram en politik som innebär aktiva samhällsinsatser i syfte att inleda en återgång till en situation med fullt utnyttjande av landets produktionstillgångar och en rättvisare fördelning. Samtidigt innebär våra förslag en minskning av det stora budgetunderskott som den borgerliga regeringen föreslår. För att bättre utnyttja och utveckla våra produktiva resurser lägger vi fram ett omfattande program för investeringar och teknisk utveckling, för en offensiv kraftsamling på den just nu viktigaste ekonomisk-politiska uppgiften. Vi föreslår, för det första, att en strukturfond inrättas. Fonden skall förbättra företagens försörjning med risktagande kapital för nya, framtidsinriktade investeringar. I fondens styrelse bör finnas representanter för både löntagare, näringsliv och staten. Redan när vi första gången föreslog en strukturfond möttes vi med okunniga och oförsonliga argument från borgerligt håll. Jag har aldrig förstått den reaktionen. Det kan ju i dag inte vara någon tvekan om att insatser av denna omfattning och med denna inriktning behövs för att förbättra industrins slagkraft. Och det finns inget som är angelägnare för landets ekonomiska utveckling än att dessa satsningar kommer till stånd så snabbt som möjligt. Vi föreslår, för det andra, en fördubbling av statens stöd till forskningsoch utvecklingsarbete i företagen samt en kraftig ökning av anslagen till forskningen på universitet och högskolor. För ett utvecklat och litet land som Sverige är det nödvändigt att teknik och forskning hålls på en hög nivå. Vi är därför starkt oroade över rapporter om att forskningsoch utvecklingsarbetet i företagen stagnerar eller t.o.m. minskar. Samtidigt lägger regeringen fram en budget, som innebär minskade satsningar på forskningen, mätt i fast penningvärde. Denna företagens och regeringens åtsnörning av forskningen är en fara för vår framtida tekniska och ekonomiska utveckling. Vi föreslår i stället en politik som innebär att samhället tar ledningen för att åstadkomma en ökad satsning på forskning och utveckling. Detta är bland det viktigaste vi kan göra för att värna industrins fortsatta konkurrenskraft och därmed också vårt välstånd. Vi föreslår, för det tredje, en ökning av bostadsbyggandet med 15 000 lägenheter utöver regeringens prognos. Det är av stor social betydelse att vi snabbt bryter marschen mot ett bostadsbristens samhälle. Samtidigt innebär en ökad satsning på bostadsbyggandet en välkommen stimulans för stora delar av näringslivet. På kanske inget annat område kan en begränsad satsning av statliga medel ge så mycket utdelning i form av ökad produktion, ökad efterfrågan och ökad sysselsättning. Det är oförsvarligt att avstå från dessa önskvärda effekter när vi vet att vi i dag bygger alldeles för litet för att trygga behovet av bostäder för unga människor och för många ensamstående. Vi föreslår, för det fjärde, ökade insatser för investeringar i de statliga företagen och affärsverken. Också dessa insatser, med en omfattning av 1 miljard kronor, skulle innebära en viktig stimulans för stora delar av näringslivet. Jag skall här bara ta ert konkret exempel. Sedan länge har ASSI, den statliga skogsindustrin, begärt att få medel för en omfattande investering i Karlsborg i Norrbotten. Det är i ett län där inte minst byggnadsarbetarna nu har en mycket hög arbetslöshet. Den investering företaget vill göra har vidare starka företagsekonomiska skäl. Den skulle leda till minskad energiförbrukning och lägga grunden för en framtida vidareförädling av den pappersmassa vi nu producerar. Trots det stora behovet av att snabbt få i gång investeringar i landet och trots upprepade löften om besked har regeringen ännu inte kunnat fatta ett beslut. Jag såg i går i en affärstidskrift att detta skulle bero på att det också i denna fråga finns en djup spricka i regeringen och att detta är orsaken till handlingsförlamningen. Jag vill allvarligt uppmana regeringen: Ta er samman och fatta ett beslut som innebär att denna viktiga investering kan sättas i gång så snabbt som möjligt! Ge, om möjligt, besked i dag! Vi föreslår, för det femte, att tre utvecklingsbolag inrättas. De skall inriktas på områden där vi vet att de framtida behoven, här i Sverige och utomlands, är stora och där vi i vårt land har förutsättningar att skapa lösningar som tillfredsställer de behoven. Vi vill på dessa områden genomföra målmedvetna satsningar för att snabbt gripa oss an med en viktig framtidsuppgift. Det första utvecklingsbolaget skall ha som uppgift att i samarbete med bilföretagen och kommunerna utveckla rationella och ekonomiska transportsystem, bl.a. för kollektiv storstadstrafik. Det andra utvecklingsbolaget skall utveckla hjälpmedel inom utbildningsområdet i samarbete med kommunerna och företagen. Detta är en mycket snabbt expanderande internationell marknad där de svenska företagen har ett gott utgångsläge. Det tredje utvecklingsbolaget skall, också det i samarbete med kommunerna, arbeta med medicinsk teknik. I dag har vi en splittrad upphandling och därmed också en splittrad produktion och utveckling. Ett gemensamt utvecklingsbolag bör kunna medverka till en konkurrenskraftig produktion av medicinska produkter i vid mening. Detta är i korthet vårt program för att vända den ekonomiska utvecklingen, för att vi skall arbeta oss ur krisen — inte svälta oss ur den. Vi föreslår emellertid också åtgärder för en bättre fördelning av de ekonomiska resurserna. Dit hör en höjning av bostadsbidragen utöver regeringens förslag. Dit hör också en plan för utbyggnaden av äldrevården; för många äldre och deras anförvanter är detta kanske den viktigaste politiska frågan. Vi vill genomföra en förbättring av kvaliteten inom daghemmen. Vi vill öka stödet till de handikappade. Dessa förbättringar för sämre ställda grupper kan vi uppnå genom besparingar på andra områden, främst inom försvaret. Vi vill inte satsa hundratals miljoner på att utveckla ett stridsflygplan som vi inte har råd till. Det är minst sagt egendomligt med en regering som utvecklar flygplan som den vet inte kommer att byggas och bygger kärnkraftverk som regeringschefen påstår inte kommer att användas. Detta sker i ett läge då landet har allvarliga ekonomiska problem. Den tredje viktiga uppgiften för den ekonomiska politiken är att minska det budgetunderskott den borgerliga regeringen har föreslagit och skapa förutsättningar för en fungerande kreditmarknad. Med våra åtgärder blir det 5 miljarder kronor mindre än vad regeringen föreslår. Enligt herr Bohman skall huvuddelen av det stora statliga budgetunderskottet finansieras på den inhemska kreditmarknaden. Det förefaller ofrånkomligt att detta kommer att leda till en mycket hård kreditransonering som kommer att få negativa verkningar även för näringslivet. Det kommer ändå att bli mycket svårt att undvika en betydande ökning av likviditeten av det svenska banksystemet, vilket i sin tur kommer att öka risken för en fortsatt inflation. Jag frågade herr Bohman i höstas om konsekvensen av detta väldiga ras i det finansiella sparandet. Då viftade han undan problemet. Gör han det även i dag? Även vårt budgetunderskott är i ett längre perspektiv mycket stort. Vi har ändå ansett oss kunna acceptera detta på grund av dess klart annorlunda sammansättning och mot bakgrund av den annorlunda inriktning av den ekonomiska politiken som våra förslag innebär. Vår politik innebär att vi försöker anvisa en väg ut ur problemen — den borgerliga politiken innebär endast att man gräver sig fast i dem. Som en konsekvens av våra förslag kommer företagen att fr.o.m. den 1 juli 1978 betala en strukturavgift på sin lönesumma på 2 946. Detta innebär för 1978 en höjning av företagens arbetskraftskostnad med 7 ?/oo eller 20-30 öre per arbetstimme. Kring detta spelar nu den borgerliga regeringen upp ett stort indignationsnummer. Men varenda krona som staten på detta sätt tar in skall gå tillbaka till näringslivet och där sättas in på just de områden där vår konkurrenskraft behöver förstärkas. I detta besvärliga ekonomiska läge får vi inte planlöst sprida ut våra resurser. Vi måste sätta in dem på de områden där konkurrenssituationen är besvärande och där en beslutsam satsning på framtiden är ofrånkomligen nödvändig. Den politik vi socialdemokrater lägger fram innehåller inga stora och braskande löften. Det är ett kärvt och allvarsmättat budskap. Det gäller mycket viktiga problem med en direkt betydelse för människornas trygghet, för deras vardag. De problemen måste lösas. Men det ligger också en risk i en situation där vi nödgas begränsa diskussionen till det mest näraliggande, det mest påtagliga. Den risken är i dag alldeles uppenbar. Den beror på den dåliga ekonomiska utvecklingen. Den beror på de ständiga striderna inom regeringen. Den beror på den uppseendeväckande och eländiga energipolitiken. I den borgerliga otrygghetens tid sprider sig ett slags missmod, en form av inkrökt snålhet i det politiska klimatet. Och konsekvensen är alldeles klar. Viktiga framtidsfrågor förs från dagordningen. Sikten framåt skyms av dagens alla bekymmer. Diskussionen om jämställdhet, miljöpolitik, regionalpolitik och internationell solidaritet, om djupgående och allvarliga sociala frågor, riskerar att upphöra. Detta kan endast tjäna krafter till höger. För dem som vill främja en framstegsvänlig omvandling av samhället är framtidsdiskussionen den nödvändiga livsluften. Jag vill avsluta detta anförande genom att kortfattat belysa tre viktiga områden, av olika karaktär, där denna diskussion i dag är nödvändig att föra, om 1980-talet skall se välfärden öka i vårt land. Jag kunde ta många fler, såsom jämställdheten och den internationella solidariteten, men jag skall ta tre. Vi får inte glömma vilka väldiga arbetsuppgifter vi har på miljövårdens område. Vi har i vår omfattande partimotion om miljöpolitiken speciellt pekat på ert viktigt område. Det gäller användningen av kemikalier. Ty den kraftiga ökningen av användningen av kemiska ämnen är ett växande hot mot miljön. Det gäller i arbetslivet, men också den yttre miljön är hotad. Man räknar med att sedan andra världskriget har omkring 100 000 nya kemiska produkter tillkommit. Det är nödvändigt att vi tar reda på mer om kemisamhället. Vi måste skaffa mer kunskap om de kemiska ämnenas verkningar på lång sikt. Vi måste skaffa mer kunskap om hur människan och miljön påverkas av alla dessa kemikalier. Den kunskapen måste sättas in i en målmedveten kamp mot gifter och kemiska risker. Jag är övertygad om att detta blir en av 1980-talets stora och viktiga miljöfrågor, för att skydda människornas liv och hälsa. Den andra frågan jag vill ta upp gäller kapitalbildningen. Den diskuterade vi också på 1950-talet. Nu i efterhand vet vi att det var tack vare AP-fondens uppbyggnad som vi under 1960-talet lyckades öka vårt totala sparande och därigenom klara finansieringen av både bostadsbyggandet och näringslivets investeringar. Vi står nu inför en period då det krävs kraftfulla insatser för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft och produktionsförmåga. Då krävs också en motsvarande ökning av det samlade sparandet i landet. Det råder säkert en ganska bred enighet i det svenska samhället om det rimliga i att öka bruttovinstnivån i näringslivet. Det har talats om att en kraftig sådan ökning behövs. Men det är inte rimligt att löntagarna medverkar i en sådan politik utan att samtidigt en mera rättvis fördelning genomförs och utan att de själva ges möjligheter att påverka hur man använder företagens ökade vinster. På samma sätt som skedde när vi genomförde ATP-reformen i slutet av 1950-talet måste vi nu finna en ny form att öka sparandet i vår ekonomi — en form som på liknande sätt ger löntagarna det ansvar för vårt lands framtid och det medbestämmande över åtgärderna som är den på sikt enda hållbara grunden för politiken. Detta, herr talman, innebär bl.a. löntagarfonder. Jag vill sluta med ett område som på sitt sätt är det viktigaste, ty det handlar om de i djupaste mening mänskliga kvaliteterna i samhället. Och det är samtidigt det svåraste, ty det ställer stora krav på inlevelse i andra människors villkor, på solidaritet och engagemang. Vårt land har kanske det mest utbyggda sociala trygghetssystemet av alla länder. Det kan vi vara stolta över. Det har lindrat mycket lidande och utplånat mycken nöd. Men vi har ändå stora brister i den sociala välfärden. Många unga människor lider under missbruk av alkohol och narkotika. Missbruket finns långt ner i åldrarna. I radion för några dagar sedan skildrade några ungdomar sin situation. Det blev en uttrycksfull skildring av monotoni och hopplöshet, av ett meningslöshetens liv där inget kunde upplevas som ett alternativ till den thinnerdränkta trasa som var tillflykten från den grå tristessen. Dessa ungdomar var knappt tonåringar. För dem är välfärd ett tomt ord, kanske en skymf. Dessa människor tillhör dem som redan slagits ut eller är på väg att slås ut från arbetsliv och samhällsliv. Deras tillvaro klipps brutalt av från ett större socialt sammanhang: ett meningsfullt jobb, ett samhällsengagemang, den personliga trygghet som bara nära mänskliga kontakter kan ge. Jag hävdar inte att socialdemokratin har några färdiga och enkla recept på hur denna brutala och förödande utslagning i vårt samhälle skall kunna stoppas — en utslagning som förekommer på så många nivåer och i så många olika åldrar. I grunden måste ligga arbete åt alla, bättre arbetsmiljöer och vidgat inflytande, en rättvis fördelning, en breddad utbildning, en bättre familjepolitik och också att vi återvinner vår ekonomiska hälsa, får fart på Sverige. Allt detta är nödvändigt. Men ändå — så mycket mer måste göras. Detta är kanske det område där jag i dag klarast upplever en känsla av misslyckande. Dagens samhälle har många hårda och människofientliga inslag, som man ofta frågar sig om vi hade kunnat undvika, men som man framför allt säger sig att vi måste försöka röja undan i framtiden. Att skapa ett samhälle med mer av solidaritet och mänsklig kontakt, med mer av gemenskap och ansvar för varandra blir därför en av våra viktigaste uppgifter för framtiden, kanske den allra viktigaste.

Herr talman! I likhet med Olof Palme vill jag här i riksdagen uttrycka min uppskattning av Per Ahlmarks insatser i svensk politik, då han nu har beslutat sig för att lämna det politiska livet. Jag vill gärna säga att denna kammare förlorar en skicklig och debattglad ledamot. Det offentliga politiska livet kommer att sakna en frisk och engagerad stämma. Vi är många som beklagar att Per Ahlmark tar detta steg, men jag tror att vi alla är fyllda av respekt för de skäl Per Ahlmark har för sitt beslut. På hela regeringens vägnar beklagar jag att Per Ahlmark har funnit det nödvändigt att ta detta steg. Vi förlorar en mycket skicklig medlem i det arbetslag som regeringen utgör. Personligen har jag många intryck och erfarenheter från samarbetet med Per Ahlmark som jag sätter stort värde på. I likhet med Olof Palme är jag övertygad om att vi under kommande år kan räkna med att få del av Per Ahlmarks arbete och insatser, även om detta arbete och dessa insatser inte kommer till uttryck på det partipolitiska planet. Och jag tror att framgången är given också på detta nya område, vilket det nu blir. För det borgar Per Ahlmarks personliga kvaliteter. — Bilden av den internationella ekonomiska situationen och utvecklingen är sannerligen inte ljus. I de flesta stora europeiska industriländer fortgår den sedan länge rådande massarbetslösheten, och den ekonomiska tillväxten är svag. Som en direkt följd av det har också takten i investeringarna fortsatt att vara låg. Impulserna från USA och andra länder med högre ekonomisk aktivitet motverkas bl.a. av den återhållsamma ekonomiska politik som drivs framför allt i Västtyskland. Sverige saknar på så sätt alltjämt den draghjälp i form av ökad export som är nödvändig för att det ekonomiska livet skall skjuta fart på allvar här i landet. Till ljuspunkterna hör däremot att den svenska ekonomin nu långsamt men säkert håller på att anpassa sig till de skärpta marknadsförhållanden som svensk exportindustri måste räkna med, inte bara så länge den nuvarande konjunktursvackan består utan också på längre sikt. Den negativa utvecklingen av kostnadsläget i jämförelse med de viktigaste konkurrentländerna, som rått under några år, har inte återhämtats, men man kan säga att den negativa utvecklingen påtagligt har bromsats upp och att det börjar bli en vändning till det bättre. Företag och beslutsfattare i näringslivet har samtidigt blivit mer medvetna om behovet av att marknadsföra de svenska varorna på ett bättre sätt. De har också blivit varse nödvändigheten av att söka sig ut på nya marknader och att förnya och förbättra sortimentet av varor och tjänster. Därmed har svenska företag fått bättre förutsättningar att vidmakthålla sin andel av försäljningen både på traditionella exportmarknader och här på hemmamarknaden. En mera markant uppgång i den svenska ekonomin förutsätter dock, som jag redan har sagt, också ett rejält internationellt uppsving. Den här utvecklingen kan i hög grad ses som ett resultat av den medvetna ekonomiska politik som regeringen har fört under hela 1977 i syfte att stabilisera den svenska ekonomin. Denna politik har i första hand tagit sikte på att lägga grunden för framtida tillväxt och standardökning samt för en ökning av sysselsättningen på lång sikt. Men den har också gjort det möjligt att under ett år med extremt ogynnsamma yttre förutsättningar hålla en ur internationell synpunkt unikt låg arbetslöshet, och vi har för folkhushållet som helhet lyckats vidmakthålla levnadsstandarden. Samtidigt skall man vara på det klara med att vi till en del levt på kredit, eftersom denna politik har förutsatt lån i utlandet som efter hand måste betalas igen. De senaste månaderna har man bl.a. för första gången på mycket länge kunnat avläsa ett mindre men dock överskott i utrikeshandeln. Denna förbättring i varuhandeln är emellertid inte på långt när tillräcklig för att förbättra utrikesaffärerna som helhet. Samtidigt har inflationstrycket åtminstone tillfälligt dämpats — prisuppgången var under andra halvåret 1977 väsentligt mindre än under första halvåret. Men kvar står att inflationen alltjämt är för hög. De i svensk favör förmånliga valutakursförändringarna dels genom devalveringen, dels genom de internationella valutakursförändringarna har också gjort det möjligt för svenska exportföretag att ta hem strategiskt värdefulla exportorder i hårdaste tänkbara internationella konkurrens. Den öppna arbetslösheten har inte ökat på det sätt som en del olyckskorpar förutspådde i början av hösten. Regeringens åtgärder på det sysselsättningspolitiska området har alltså varit tillräckliga för att väga upp de friställningar som har ägt rum inom industrin. Det totala antalet människor med förvärvsarbete låg vid årsskiftet något över nivån för två år sedan, då sysselsättningsläget även av den dåvarande regeringen betraktades som gott. Att denna begränsade men dock klara vändning till det bättre har kommit till stånd är, som jag ser det, i hög grad ett resultat av att problemen har angripits på bred front. Den nya regeringen har inte nöjt sig med den typ av punktåtgärder som i så hög grad kännetecknade den gamla regeringens ekonomiska politik och som även har kännetecknat socialdemokraternas politik i opposition. Devalveringen, sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften samt skatteomläggningarna den 1 januari förra året och nu vid årsskiftet har på ett betydande sätt bidragit till att stabilisera kostnadsläget. Även om socialdemokraterna fortfarande inte vill erkänna det, har kostnadsproblemet utan tvivel utgjort en av de viktigaste delarna i de rent inhemska ekonomiska problemen. Det har då inte bara varit fråga om kraftiga löneökningar utan också om kostnadsökningar av annat slag. Jag tänker inte minst på nya statliga pålagor på företagen i form av skatter och avgifter. De massiva insatserna i de mest utsatta branscherna, som varvsnäringen, tekobranschen och stålindustrin, har möjliggjort nödvändiga bantningar och kraftiga omställningar i övrigt, utan att det har behövt medföra massuppsägningar och en förödande kapitalförstöring. De omfattande arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska insatserna i form av utbildning i företagen, statliga och kommunala industribeställningar, lagerstöd osv. har gjort det möjligt för företagen att i stor utsträckning behålla sin värdefullaste tillgång, arbetskraften, även under kärva perioder. Ett ökat antal beredskapsarbeten och praktikplatser har samtidigt gjort det möjligt för många ungdomar att få den yrkesträning och arbetslivserfarenhet som ofta är nödvändig för att kunna skaffa sig ett fast arbete. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har på så sätt inte bara gett människor arbete och utkomst för dagen utan också inneburit en investering för framtiden. Men jag vill klart säga ifrån att ungdomsarbetslösheten alltfort är ett stort problem, som vi måste försöka angripa med nya metoder. De näringspolitiska insatserna, däribland det s.k. småföretgspaketet och den nya jordbrukspolitiken, har skapat bättre förutsättningar för nyetableringar av företag och för tillvaratagandet av uppfinningsrikedom och vilja att göra en insats. Det gäller nu att gå vidare på denna väg, inte minst i syfte att på nytt få upp investeringstakten. Den kraftiga uppbromsningen av industriinvesteringarna är utan tvivel en mycket svag punkt i svensk ekonomi i dag. Men det är, herr talman, viktigt att påminna om det samband som finns mellan kapacitetsutnyttjandet inom industrin och viljan och förmågan att öka investeringarna, att bygga ut kapaciteten. Och då vill jag påminna om att kapacitetetsutnyttjandet, industriproduktionen, sjönk också 1975 och 1976, dvs. när den socialdemokratiska regeringen hade det fulla ansvaret. Den tempoförlust i investeringstakten som drabbade svensk industri 1977 och den ytterligare uppbromsning av investeringarna som förutses under 1978 måste återhämtas snabbt för att svensk industri på sikt skall kunna hävda sig i internationell konkurrens. Naturligtvis kan man inte förklara den negativa utvecklingen av industriinvesteringarna 1977 och den på grundval av bl.a. enkäter beräknade fortsatta försämringen 1978 enbart med bristande kapitalförsörjning. Det är först då lönsamheten i investeringskalkylerna, möjligheten att med vinst sälja den tillämnade produktionen, kan dokumenteras som förutsättningarna för ett uppsving kommer tillbaka. Det är därför konkurrenskraften och kostnadsnivån är av utslagsgivande betydelse även för investeringsviljan och investeringsförmågan. Det gäller därför att vidmakthålla och ytterligare förstärka den relativa kostnadsförbättring gentemot utlandet som uppnåtts genom devalveringen och övriga ekonomiska åtgärder. Det är bl.a. mot den bakgrunden som regeringen valt att ta ett något större budgetunderskott framför att lägga nya bördor på näringslivet. Regeringen har också avstått från nya skattehöjningar i övertygelsen om att återhållsamhet med nya skatter och arbetsgivaravgifter ger utdelning i ökade skatteinkomster på sikt. Höjningen av bensinskatten och införandet av en charteravgift riktar sig direkt mot sådana varor som skall betalas i utländska valutor och skall alltså i första hand ses som ett medel att förbättra utrikesaffärerna i stort. De arbetsmarknadspolitiska och övriga sysselsättningspolitiska insatserna måste samtidigt bibehållas på en hög nivå för att det skall gå att bemästra de påfrestningar på sysselsättningen som man kan vänta sig under vintern. Insatserna i de direkta krisbranscherna fullföljes närmast med de omfattande åtgärder för stålindustrin och tekoindustrin som riksdagen kommer att ta ställning till inom kort. När det gäller den mera långsiktigt inriktade näringspolitiken kommer regeringen bl.a. att lägga fram en särskild proposition om ökat stöd till teknisk forskning och utveckling. Regeringen har samtidigt i budgetpropositionen gjort större uppräkning av forskningsanslagen till universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner än som varit igt beträffande de flesta andra utgiftsändamål. Det bör på så sätt vara möjligt att börja att ta igen den eftersläpning i forskningsanslagen som uppkommit under första hälften av 1970-talet och som den gamla regeringen rimligtvis måste ta det största ansvaret för. Mot den bakgrunden framstår oppositionens kritik mot regeringens insatser på detta område som en aning yrvaken. De förslag som socialdemokraterna för fram i sin motion sammanfaller i stor utsträckning med idéer och uppslag som regeringen arbetar med som ett led i den kommande propositionen. Och att det förhåller sig så är inget sensationellt, eftersom regeringen och oppositionen tydligen är ense om att bygga på de förslag som STU kommittén har arbetat fram. Det finns alltså en hel del bra saker i socialdemokraternas motioner på det här området. Däremot klingar det falskt när socialdemokraterna påstår att regeringen varit senfärdig. Vad det nu gäller är i första hand att ta igen en eftersläpning som uppkom under den period som Olof Palme var regeringschef. Man kan också säga, att med mera medvetna — eller varför inte offensiva — insatser under första hälften av 1970 talet skulle vi ha stått oss bättre i dagens situation. Regeringen kommer under 1978 också att presentera riksdagen förslag till ökat stöd för exportfrämjande insatser. I nuvarande arbetsmarknadsläge spelar de lokaliseringspolitiska insatserna en avgörande roll. Det gällande femårsprogrammet löper ut vid halvårsskiftet men kommer som framgår av budgetpropositionen att förlängas ett år. Regeringen räknar därefter med att i början av nästa år presentera riktlinjer för regionalpolitiken med ledning av de erfarenheter som man har gjort under de knappt 15 år som vi i Sverige har haft en utbyggd regionalpolitik samt på de förslag som sysselsättningsutredningen kommer att lägga fram och på länsplaneringen. Redan nu under våren kommer emellertid riksdagen att få ta ställning till regionalpolitiskt inriktade insatser på jordbrukets område som komplement till de nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, som riksdagen fattade beslut om i höstas. Det är, herr talman, alltså en i högsta grad offensiv politik som regeringen för. Självklart är politiken till en del inriktad på att lösa rent akuta problem. Men den är också i hög grad inriktad på att lägga en stabilare grund för framtiden. Sist men inte minst är den inriktad på att stimulera uppfinningsrikedom, industriell förnyelse och etablering av nya företag. Trots att detta klart framgår av regeringens förslag och regeringens politik, gör socialdemokraterna stora ansträngningar för att försöka få regeringens politik att framstå som låtgåpolitik. Enligt oppositionens nidbild sitter regeringen med armarna i kors och väntar på en internationell konjunkturuppgång medan nationen som helhet kasar allt längre ner i utförsbacken. Denna bild har ingen förankring i verkligheten. Däremot kan man säga att den nya regeringen övertog en skuta som hade kommit betänkligt ur kurs och som höll på att få slagsida. Nu håller kursen på att rätas upp. Med en fast kurs också i fortsättningen skall det gå att klara de oroliga vatten som praktiskt taget alla små nationer seglar i f. n. Oppositionen har haft påtagligt svårt att konstruera ett verkligt alternativ till regeringens ekonomiska politik. Som jag redan har understrukit finns det vissa uppslag som sammanfaller med arbete som pågår i regeringskansliet. Det gäller förutom teknisk forskning t.ex. också kapitalförstärkning till Investeringsbanken samt medelstillskott till LKAB och ASSI. Men det bestående intrycket vid genomläsningen är den oförmåga som socialdemokratin har visat att frigöra sig från den politik som väljarna en gång har underkänt. Det är särskilt påtagligt när det gäller skattepolitiken. Här fullföljer socialdemokraterna en misslyckad politik från sin tid i regeringsställning genom att gång på gång föreslå nya höjningar av löneskatter och andra pålagor på arbetskraften utan hänsyn till dessa åtgärders verkningar på sysselsättningen och på priserna. De förslag om höjda löneskatter, som socialdemokraterna har lagt fram sedan de kom i opposition, skulle — om de hade gått igenom — ha lett till ett ungefär 6 96 större uttag från den 1 juli i år jämfört med vad som faktiskt kommer att tas ut som ett resultat av regeringens politik. I inre stödområdet — dit hör som bekant större delen av det så hårt drabbade Norrbotten — är skillnaden 8 4. Dessa siffror bestreds i går av en av Olof Palmes och Gunnar Strängs medarbetare i en tidningsartikel. Men vem som helst kan sätta sig ner och addera och komma fram till de här siffrorna —och det utan dubbelräkning, som jag anklades för. Klarare kan knappast skillnaderna mellan regeringens och oppositionens skattepolitik illustreras. Samtidigt skall det inte förnekas att en offensiv sysselsättningsoch näringspolitik i dagens situation innebär påfrestningar på statsfinanserna. Det visar inte minst det stora underskottet i budgeten. Man skall dock komma ihåg att underskottet förstoras av alla pengar som staten lånar ut till näringslivet, energisparandet osv. —- pengar som redovisas över budgeten. Räknar man bort sådana poster, som i realiteten innebär investeringar, sjunker underskottet från 32 till något under 20 miljarder kronor. Men också det är en stor summa som måste reduceras så snart aktiviteten i ekonomin ökar igen. I detta läge, när aktiviteten i ekonomin ökar, blir ett minskat budgetunderskott en förutsättning för att kreditmarknaden skall fungera och företagen kunna låna i tillräcklig omfattning till sina investeringar. Dagens upplåning är det pris vi får betala för att hålla nere arbetslösheten, för att klara en nödvändig strukturomvandling i socialt acceptabla former, men också för att värna om de svaga i samhället — våra pensionärer, de sjuka, de handikappade och barnfamiljerna. Socialdemokraterna säger sig ha ett 5 miljarder lägre underskott i sitt budgetalternativ. Men när man kommer fram till detta har man bl.a. tillgodoräknat sig 2 miljarder som ett resultat av att man vill ha bort den nyligen beslutade indexregleringen av inkomstskatten. Men motsvarande belopp kommer under alla förhållanden att få användas för att göra justeringar på skatteskalan, om man inte vill använda sig av indexeringsmetoden. Dessutom skulle naturligtvis ytterligare höjningar av arbetsgivaravgifterna påverka de övriga skatteinkomsterna negativt. Därför vill jag påstå att det är mest luft i den från början ganska begränsade bantning av underskottet i regeringens budgetförslag som socialdemokraterna har försökt sig på. Herr talman! Till framstegen under 1960 och 1970-talen vill jag i hög grad räkna det ökade medvetandet om olika miljöproblem: nedsmutsningen av luft och vatten, förgiftningen av naturen och misshushållningen med begränsade naturresurser men också brister i den sociala miljön, på arbetsplatser och i stora bostadsområden. Politiskt är det i första hand centern som har gått i spetsen för att lösa dessa problem. Samtidigt är det angeläget att säga att det är många som konstruktivt har bidragit till att vi har kommit så pass långt när det gäller att komma till rätta med dessa problem som vi ändå har gjort här i Sverige. Därigenom har bl.a. reningsverk kunnat byggas i stor skala, och våra vattendrag har undgått riktigt hård nedsmutsning. Luftföroreningarna har åtminstone nödtorftigt bemästrats, även i de stora städerna. Det har också gått in i det allmänna medvetandet att vi måste vara mera varsamma med att använda gifter, såväl inom industrin och jordbruket som för privata ändamål. Bakom den utvecklingen ligger inte bara en ändrad inställning. Den har också förutsatt insatser av vetenskapsmän och tekniker såväl för att lösa miljövårdstekniska problem som för att få fram mindre farliga produktionsprocesser. Det är tänkbart att miljöinsatserna till en del har inkräktat på takten iden ekonomiska utvecklingen — då tagen i mycket snäv bemärkelse. Men en sak är säker — de har lett till en klar vinst: ökad välfärd, eller ökad livskvalitet, om man så vill. Jag tror att det i grunden är få som vill beskriva en samhällsfilosofi som slår vakt om miljövärdena såsom utvecklingsfientlig. Därför är det med verklig förvåning som vi inom centern noterat att socialdemokratin nu i olika sammanhang försöker stämpla centern som utvecklingsfientlig, då vit.ex. i energidebatten slår vakt om just miljövärdena, livskvaliteten och det folkliga inflytandet på de stora besluten. Centern har aldrig tvekat att satsa på teknisk forskning och utveckling. Vi ser lika klart som något annat parti att vetenskap är en av de mäktigaste hävstängerna till mänskligt välstånd och framåtskridande. Vi är också medvetna om de möjligheter till mänsklig frigörelse som tekniken rymmer. Men vi hyser också respekt för tekniken. Det är för oss också viktigt att se till att människan inte blir teknikens slav, att tekniken inte blir ett självändamål, att tekniken inte utnyttjas för kortsiktig ekonomisk exploatering och att tekniken inte leder till skador på miljön som inte går att reparera. Herr talman! Att ha detta som mål är raka motsatsen till utvecklingsfient lighet. Tekniken måste användas för människans välfärd. Det ger vi också uttryck för både i energidebatten och i andra sammanhang. Detta är också grunden för den övergripande utredning om miljöoch naturresurser som regeringen nu tillsätter. När det gäller energifrågan kan man dess bättre konstatera en allt större samstämmighet om att 1975 års kärnkraftsprogram är överdimensionerat med hänsyn till det behov av elkraft som nu kan förutses i mitten av 1980 talet. De senaste prognoserna pekar på en elförbrukning 1985 på omkring 125 TWh mot 159 TWh enligt den prognos som låg till grund för 1975 års beslut. Då har man ändå inte beaktat effekterna av den proposition om energisparande när det gäller bostäder och lokaler som regeringen lade fram strax före jul och som nu behandlas av riksdagen. Men, herr talman, det som förvånar mig är att man inte är beredd att dra nya slutsatser av detta lägre elbehov. 1975 års beslut byggde ju för regeringens del i propositionen på att 13 reaktorer var nödvändiga för att klara det behov som då förelåg. Skillnaden mellan behoven är omräknat lika stor som vad sju kärnkraftsaggregat beräknas producera per år. Men socialdemokraterna har, trots detta klart minskade behov, i olika sammanhang krävt att man skall bygga enligt 1975 års beslut, dvs. 13 aggregat. För att klara det konststycket måste man byta motivering. 1975 var 13 aggregat nödvändiga för att klara av det behov av el som man räknade med skulle finnas 1985. Nu skall man bygga 13 aggregat för att i motsvarande grad minska oljeförbrukningen. För att klara det måste man övergå från att värma bostäder med olja till att klara uppvärmningen med el. Jag vill då påminna om att oljeberoendet i dag inte är mer uttalat än det var 1975. Jag vill också påminna om att vi fick de dramatiska oljeprishöjningarna hösten 1973, alltså före beslutet 1975. Det är alldeles riktigt att oljeräkningen är en tung post i vår utrikeshandel. Men om vi vill påverka denna post skall vi naturligtvis i första hand satsa på energibesparing. Det har regeringen gjort i sin proposition, och fler åtgärder i den riktningen kommer att föreslås. Vi har också alla skäl i världen att på samma sätt som man gjort i Finland ta till vara den energiresurs som vi har i våra omfattande torvmossar. På detta sätt håller Finland nere sin oljeräkning. Flera finska statsråd som jag har talat med försäkrar att deras anläggningar är lönsamma i jämförelse med oljeeldade anläggningar. De framhåller också den betydelse som den verksamheten har för sysselsättningen. Av och till pekar man på de svenska urantillgångarna och förordar att vi skall börja bryta uran och utnyttja denna tillgång. Sambandet mellan det fredliga utnyttjandet av kärnkraften och en fortsatt spridning av atombomber till allt fler länder ororar allt fler människor runt om i världen. Länge försökte man klara detta genom internationella överenskommelser i samband med att kärnkraftverk byggdes i nya länder. På amerikanskt initiativ har man nu startat en internationell undersökning om möjligheterna att slutförvara utbränt bränsle utan upparbetning, därför att en sådan metod skulle minska riskerna för kärnvapenspridning i samband med kärnkraftsutbyggnaden. Men ingen vet om man lyckas. Får jag fråga: Vem kan i dag ge några garantier för att svenskt uran inte bidrar till att öka den kärnvapenrustning som vi i olika internationella sammanhang sedan åratal försökt stoppa? Låt mig, herr talman, till sist ta fasta på ett avsnitt i socialdemokraternas eget pressmeddelande om den partimotion man har väckt om miljöfrågorna. Vid behandlingen av det kemiska avfallet slår man fast följande: ”Principen måste vara att i första hand producenten tar ansvaret för att avfallet tas om hand på ett riktigt sätt. Innan produktionen av en vara påbörjas bör det vara känt hur avfallet från produktionsprocessen skall behandlas liksom hur den färdiga varan skall omhändertas sedan den använts. Denna princip bör nu lagfästas.” Naturligtvis är det av omtanke om människan och hennes livsmiljö som ni föreslår en sådan lagstiftning. Men här är det ju något som inte stämmer. När det gäller avfallet från den kemiska produktionsprocessen vill ni i lag kräva att det skall vara känt hur avfallet skall behandlas innan processen får börja. Men när det gäller kärnkraften vill ni sätta i gång processen i nya reaktorer utan att det är känt och visat hur detta avfall skall behandlas. Varför denna skillnad? En sak är vi ju ense om: kärnkraftens avfall hör till det absolut farligaste och det mest långlivade som vi känner till. Jag tror att vi är ense också om en annan sak: om vi inte lyckas hundraprocentigt perfekt på det tekniska planet och om inte dens.k. mänskliga faktorn fungerar lika perfekt, så kan följderna bli förödande för människan och hennes livsmiljö. Om vi är ense om detta, varför inte ha samma krav på kärnkraftens avfall som på det kemiska avfallet? Regeringens energipolitik innebär att vi sätter säkerheten främst.